Herr talman! Kjell-Arne Ottosson har frågat mig när jag ser att gränsen mot Norge kan öppnas igen, om regeringen kommer att se till att det erbjuds kostnadsfria snabbtester för inresande och i övrigt godkänner egna snabbtester när passering sker vid de mindre övergångarna och på vilket sätt regeringen arbetar för att vi snabbast möjligt ska avveckla de stängda gränserna och i stället få en gemensam hantering i Norden kring pandemirestriktioner. Regeringen sätter stort värde på vårt nordiska samarbete och vill fortsätta arbeta med att stärka Norden som region. Den fria rörligheten i Norden har varit grunden till den framgångsrika integrationen mellan våra länder. Men de senaste åren har vi befunnit oss i en extraordinär situation. Denna situation har krävt att vi vidtagit åtgärder som varit påfrestande för våra befolkningar i Norden, inte minst för dem som lever i en gränsregion. Regeringen är väl medveten om att inreserestriktioner får negativa konsekvenser på många olika sätt, särskilt i gränsområdena mot Danmark, Norge och Finland. Sverige var också länge ett av de länder som hade minst restriktiva regler för inresa, särskilt för resande från våra nordiska grannländer. Folkhälsomyndigheten bedömde dock i december 2021 att smittläget i kombination med utbredningen av omikronvarianten i andra länder var så allvarligt att ett krav på uppvisande av negativt test borde finnas. Regeringen beslutade därför enligt myndighetens hemställan. Mot bakgrund av utvecklingen av smittläget inkom Folkhälsomyndigheten i januari med en ny hemställan till regeringen om att ta bort kravet på negativt test för covid-19 för utländska medborgare och ändra tillbaka till de regler som gällde före den 28 december 2021. Regeringen fattade den 18 januari beslut enligt denna nya hemställan. Utländska resenärer kan därmed återigen uppvisa EU:s covidbevis för att få resa in i landet. Regeringen fortsätter att ha en tät dialog med Folkhälsomyndigheten och bedömer kontinuerligt nödvändigheten av olika smittskyddsåtgärder mot covid-19. Åtgärder ska vidmakthållas så länge de är motiverade men ska inte finnas kvar längre än nödvändigt. Regeringen följer därför utvecklingen av smittläget noga, inte minst i våra nordiska grannländer. Vi strävar alltid efter mesta möjliga dialog med våra nordiska kollegor, och under hela pandemin har de nordiska kontakterna varit täta på både ministernivå, departementsnivå och myndighetsnivå. Våra länder har olika förutsättningar och har drabbats av pandemin på olika sätt, vilket gör att det är oundvikligt att våra åtgärder till viss del skiljer sig åt. Vi måste även fortsättningsvis genom samverkan förebygga och reducera negativa effekter av gränshinder, såväl pandemirelaterade som övriga. Jag och mina kollegor i regeringen kommer att fortsätta att verka för att visionen om Norden som den mest integrerade regionen i världen 2030 inte ska förbli enbart en vision utan bli verklighet.
Herr talman! Jag tackar Morgan Johansson för svaret även om det kanske var mer fina ord än önskvärd konkret action i det hela. Livet vid gränsen har varit ett rent elände under tiden som pandemin har pågått. Egentligen skulle jag behöva använda starkare ord än så, herr talman. Vi har verkligen märkt att man inte förstår hur det är att leva, verka och bo i en gränsregion. Detta oavsett regering, oavsett färg på regeringen och oavsett land. Låt oss säga att du bor här på Helgeandsholmen. Du har ditt jobb, dina närmaste vänner, din familj, ditt fotbollslag, din skog och din båt i Gamla stan. Helt plötsligt sätts det upp fysiska avspärrningar på Stallbron. Det står polis eller militär där. Du är helt utestängd. Du får inte ens åka till ditt jobb, och därmed får du ingen lön. Det här är en del av de saker som vi svenskar har råkat ut för, vilket jag har kritiserat Norges regering för många gånger. Till slut lättade man äntligen på detta, till stor glädje för alla. Men nu är det i stället vi som ställer till det för våra grannar. Låt mig ta ett exempel hemifrån: resan som en mor och en far gör för att besöka sin son. Den är på mindre än en kilometer. Jag ska försöka översätta det till ett Stockholmsperspektiv. Morgan Johansson bor i Skåne, men det kanske får fler att förstå. Låt oss säga att det är Morgan Johansson som bor här på Helgeandsholmen och ska hälsa på sin son, som bor på Kornhamnstorg i Gamla stan. Då behöver han ett test med skriftligt intyg, mindre än 72 timmar gammalt. För att få det måste han åka till en privat vårdgivare någonstans. För vår del eller för norrmännen som bor på andra sidan gränsen skulle det innebära en resa som härifrån till Uppsala eller Enköping för att bli testad hos en privat vårdgivare och då betala mellan 1 200 och 2 500 beroende på var testet görs. Sedan ska han åka samma väg tillbaka hem, invänta intyget och hoppas att det kommer inom utsatt tid. När intyget har kommit får han en omväg på ytterligare 8 mil för att passera en bevakad gränsövergång i stället för den knappa kilometern. En promenad på under en kilometer blir i stället resor på mellan 20 och 25 mil. Så har vi behandlat våra grannar. Glädjen var därför stor i förra veckan, när man lättade på restriktionerna. Men glädjen togs ut i förskott. Mellan Värmland och Norge har vi 25 vägar som det går att köra bil på. Alla utom två är stängda med stora, ilsket röda skyltar, och de två vägarna finns i södra och mellersta Värmland. I norra Värmland, vid Långflon, har vi ett köpcenter som normalt lever gott på gränshandel. Där är vägen över gränsen till Trysil fortfarande stängd med dessa ilsket röda skyltar. Det var med i SVT:s nyheter i går. Detta innebär att om några norrmän på andra sidan skulle vilja åka över och besöka det här köpcentret måste de ta en omväg på 20 mil för att åka in via en bevakad gränsövergång, där de får passera. Det säger sig självt att det gör man inte. Det här påverkar självfallet gränshandeln, men det påverkar också vanligt folk. Det påverkar våra norska grannar. Gränsen är fortfarande stängd, Morgan Johansson. Varför är gränsen stängd när vi ser att smittläget är lika på bägge sidor om gränsen?
Herr talman! Vi är ju fortfarande inne i en pandemi. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter försöka hålla skadeverkningarna av pandemin på en så låg nivå som möjligt, och då kan man inte komma ifrån att man då och då behöver fatta en del impopulära beslut av den här karaktären. Som Kjell-Arne Ottosson vet är jag själv gränsboende. Jag är uppvuxen på Skånes västkust och kom till Köpenhamn i vaggan, eller i varje fall i barnvagnen - långt innan jag kom till Stockholm. Jag vet mycket väl vilka påfrestningar och problem detta innebär, inte minst för dem som pendlar och behöver åka mellan Sverige och Danmark, och hur det har varit under de här åren. Men jag vill påpeka att Sverige som land faktiskt har varit väldigt återhållsamt när det gäller dessa restriktioner. Faktum är att Sverige är det land i Norden som har haft minst reserestriktioner. Så är det faktiskt. Under en period var reserestriktionerna från Norge och Danmark oerhört stränga i förhållande till restriktionerna från Sverige, beroende på hur de låg till gällande smittskyddet. Om man ser till hela den här perioden är Sverige faktiskt det land som har haft minst restriktiva reserestriktioner. För några veckor sedan hamnade vi i en extrem situation, då smittspridningen av den nya omikronvarianten gick väldigt fort. Jag tror att den överraskade de flesta av oss. Vi såg en mycket snabb smittspridning både i Norge och i Danmark. Vecka 50 hade Norge tre gånger så hög smittspridning som Sverige. Man kunde läsa i tidningen att Danmark under några dagar hade världens snabbaste smittspridning; det gick oerhört fort i Danmark. I en sådan situation måste man vara beredd att vidta åtgärder för att i varje fall göra vad man kan för att förhindra att det går så fort i Sverige. Vi vet ju hur de som jobbar i hälso och sjukvården sliter varenda dag för detta. Vi måste hitta sätt att begränsa det här och i alla fall platta till kurvan så att inte också vi i Sverige drabbas på det sättet av denna snabba utveckling. Detta var bakgrunden till att vi införde testkrav för några veckor sedan. Vi hade dem under en ganska kort period. Nu har vi plockat bort dem. Nu finns dessa krav inte längre kvar; de är borttagna. Vi kommer att fortsätta följa det här noga. Vi kommer att vidta de åtgärder som behöver vidtas för detta. Man kommer nog inte undan att man i sådana här situationer måste vara beredd att fatta också den här typen av beslut. Det är naturligtvis också så att det är bättre ju fler som vaccinerar sig. Smittspridningen kan komma att påverkas av detta, men framför allt påverkas belastningen på hälso och sjukvården. Vi måste alltså fortsätta att bygga ut det här. I och med att kravet på PCR-testning nu är borta för våra grannländer räcker det med att man har vaccinbevis för att man ska kunna resa in. Därmed är vi tillbaka vid det regelverk vi hade före jul.
Herr talman! Morgan Johansson och jag är eniga när det gäller vaccin; det råder ingen tvekan om detta. Vi är också eniga om att Sverige har varit återhållsamt när det gäller restriktioner. Men det är Sverige inte nu - nu är det vi i Sverige som ställer till det för våra grannar. Smittläget är lika på bägge sidor om gränsen. Den nyaste forskningen visar att gränsstängningar bara hjälper om det är extremt hög smitta i gränsregionen på ena sidan men inte på den andra. Då kan de fylla en funktion. Så har det dock inte varit under pandemin, utan de stora smittspridningarna har varit på andra ställen i våra länder. Morgan Johansson säger att vi nu bara behöver covidbevis och att vi inte längre behöver PCR-test. Det är helt rätt, men oavsett detta är det så att de allra flesta gränsövergångar är stängda. Det är bara två gränsövergångar i Värmland som är öppna. Enligt SVT är det bara 12 av 68 övergångar mellan Norge och Sverige som i dagsläget är öppna. Anser Morgan Johansson att detta främjar mobiliteten och är ett steg i rätt riktning mot att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030? Det är väldigt fina ord i ministerrådets vision, men när ska det bli handling? Jag har tidigare under pandemin, både i denna kammare och i Nordiska rådet, påpekat allt det som vi svenskar har råkat ut för i Norge. Denna mobbning är absolut ingenting som Morgan Johansson ska belastas för, men det handlar om att svenskar har fått ta på sig orange varselväst när de har varit på jobbet för att visa att de är svenskar. De har inte fått äta ihop med sina arbetskamrater därför att de är svenskar. De har testats extremt mycket mer eftersom de är svenskar, även om de jobbar i en norsk kommun där smittspridningen är högre. De har varit tvungna att ha mer skyddsutrustning på sig därför att de är svenskar, trots att smittspridningen varit högre i den kommun i Norge som de jobbar i. Detta har lett till att människor har slutat - de har inte orkat fortsätta. Skulle ministern, både utifrån historien och utifrån den situation som vi i dag befinner oss i, uppmana arbetssökande som lever i en gränsregion att söka arbete på andra sidan gränsen, oavsett nation? Vilka är argumenten i dag för att ta arbete på andra sidan gränsen? Kan ministern ge några sådana? Vi har en hel del stora investeringar längs gränsen som till stor del bygger på just närheten till Norge. En av dessa är det köpcentrum i Långflon som jag nämnde. Det är fyra personer som är fast boende där, om jag inte är helt fel ute. Detta är ett stort köpcentrum, och det bygger alltså helt på Norgehandeln. Nu kan jag min egen hemkommun Årjäng bättre än Torsby kommun och Långflon, men även i Årjängs kommun har vi stora köpcentrum som till stor del bygger på vår närhet till Norge. De har fört en tynande tillvaro nu. Om allt skulle implodera skulle det innebära någonstans mellan 500 och 600 arbetslösa. För att översätta detta till Stockholmsmått skulle det innebära 120 000 arbetslösa. Även om detta är något som ligger långt bort från Regeringskansliet är det något som i allra högsta grad påverkar människor. Därför är det mycket viktigt att Nordiska ministerrådets vision slutar att vara en vision och i stället blir en verklighet. När kommer vi dit? Även om vi inte längre har testkravet är våra gränser till stor del stängda. Jag fortsätter att ställa frågan: När kommer Morgan Johansson att ta beslut om att vi ska öppna våra gränser?
Herr talman! Detta kommer vi att göra när vi kan göra det utan att riskera att smittspridningen fullständigt löper amok så att vi inte längre kan hantera hälso och sjukvården. Vi kan ännu inte göra en sådan bedömning; vi är mitt inne i den här pandemin. På Kjell-Arne Ottosson låter det som att Sverige har extremt restriktiva regler i förhållande till Norge, men det är ju precis tvärtom. Det är ju Norge som har mycket hårdare regler för inresa än vad Sverige har. Den restriktion som finns när man reser från Norge till Sverige är att man måste kunna uppvisa ett vaccinbevis. Ska man däremot resa från Sverige till Norge måste man registrera sig före ankomst, ta ett covidtest och ovanpå detta visa upp ett vaccinationsintyg, ett intyg om tillfrisknande eller ett negativt testresultat från ett test som har utförts inom 24 timmar före ankomst. Norge - inte Sverige - har alltså de strängaste reglerna just nu. Jag vill ha detta sagt, för det är faktiskt väsentligt. Ska vi över huvud taget ha kontroll på de här resorna måste vi självklart begränsa antalet gränsöverfarter - annars finns det ingen möjlighet att upprätthålla restriktionerna. Man får nog förstå att vi måste behålla de här stängda vägarna under denna period för att kunna kontrollera det hela. Svaret på Kjell-Arne Ottossons fråga om när vi tänker lätta på detta och när vi tänker öppna gränserna är att vi gör det när vi kan göra det utan att den svenska folkhälsan äventyras och när vi kan göra det på ett sådant sätt att vi slipper den utveckling som vi annars befarar att vi får. Jag tycker inte att man ska glömma att detta fortfarande är en smitta som påverkar inte bara det svenska samhället utan världens samhälle på ett sätt som ingen smitta har gjort på decennier - kanske på 100 år. Vi är mitt inne i den, och då måste alla försöka att dra sitt strå till stacken. Detta kommer att gå ut över vårt dagliga sätt att föra våra liv; det är bara så. Detta kommer att påverka oss, och vi får nog vara beredda på det. I slutänden handlar det om att vi helt enkelt ska agera på ett sådant sätt att vår hälso och sjukvårdspersonal kan fortsätta att hantera situationen på ett så fantastiskt bra sätt som de hittills har gjort. Om vi missköter detta riskerar vi att sätta hela hälso och sjukvården i mycket stora bekymmer.
Herr talman! Morgan Johansson har rätt på ett sätt, fast ändå inte. Det stämmer att man registrerar sig på Entry Norway. Det är gjort på en minut på telefon. Det krävs ett covidbevis och ett test. Är det så att det inte är någon kontroll vid den gränsövergång som man åker över tar man ett eget test. Det ska tas inom 24 timmar, och så litar man på det. Är det så att testet är positivt ska man agera. Man får alltså använda vilka övergångar som helst från Sverige in i Norge. Men från Norge in i Sverige är det fortfarande bara de bevakade gränsövergångarna som gäller. Det innebär att vi har en strängare regim än vad Norge har, eftersom det för ganska många kräver långa omvägar jämfört med var man skulle kunna köra. Norrmännen litar alltså mer på befolkningen än vad vi svenskar gör, och det ställer till det. Morgan Johansson säger att vi ska öppna upp när vi ser att vi klarar av det. Men hur ser vi det? Ser vi det på våra siffror över hur många som ligger på sjukhus? Ser vi det på våra tester? Jag kollade på nätet och såg att vi testar cirka 300 000 i veckan i Sverige. I går testade Danmark 233 419 personer på en dag. Om man testar så många varje dag innebär det 1,6 miljoner tester i veckan. Då har man verkligen koll på hur läget ser ut. Vad ska vi bygga besluten på om hur och när vi ska öppna upp våra gränser, Morgan Johansson? Jag har sagt det många gånger, och jag säger det igen: Jag hade önskat att Stockholm legat närmare Finland. Då hade vi sett betydligt mer action, för då hade det drabbat så många fler. Jag ser fram emot att Morgan Johansson tar tag i det här och öppnar våra gränser, och det snarast. Jag vill än en gång få ett besked om när han tror att det i så fall kan ske.
Herr talman! Med all respekt, Kjell-Arne Ottosson - kom inte med den där Stockholmsvinkeln, för den biter inte på mig. Jag har levt hela mitt liv i södra Sverige, på Skånes västkust. Jag är uppväxt vid gränsen. Jag vet precis vad för problem det innebär när man sätter upp sådana här gränshinder. Men de problemen måste man väga mot effekten av att inte göra det och hur vi påverkas av detta. Kjell-Arne Ottosson frågar hur vi ska mäta det här. Är det genom antalet tester? Nej, jag tror att det viktigaste för mig och regeringen är att titta på hur läget är i sjukvården. Hur många ligger på intensiven egentligen? Hur många omhändertas i sjukvården i övrigt? Hur ser det ut med dödsfallen? Det är de väldigt konkreta mätpunkterna vi har. När det gäller den senaste varianten, omikron, har det varit väldigt svårt att bedöma hur allvarlig den är. Slår den igenom för dem som är vaccinerade? Hur pass sjuka blir de som är vaccinerade? Hur hård är belastningen på sjukvården? För några veckor sedan var det, som jag var inne på, en tre gånger så hög smittspridning i Norge som i Sverige och en mycket snabbare smittspridning i Danmark. Att i det läget bara sitta på händerna och säga att vi inte tänker göra någonting hade varit helt ansvarslöst. Vi vidtog de här åtgärderna för att begränsa resandet och ställa dessa krav på tester. Vi gjorde det på inrådan av Folkhälsomyndigheten. Efter ett tag kunde vi ta bort dem, även då på inrådan av Folkhälsomyndigheten, när man fått möjlighet att analysera läget. Därmed agerar vi pragmatiskt dag för dag och vecka för vecka för att hantera situationen. Sätt inte en bild av att vi i allmänhet har väldigt restriktiva regler! Vi är som sagt det land som har haft de minst omfattande reserestriktionerna i hela Norden. Norge har mer omfattande restriktioner än vi. Jag tackar för debatten.